Herr talman! Jag kan inte tolka Marianne Stålbergs uttalanden om järnvägspengarna på något annat sätt än att hon menar att det givna löftet om 150 miljoner skall hållas och infrias. Det tycker jag är bra och positivt. Men jag skulle bara önska att ansvarigt statsråd och de ansvariga från det aktuella departementet också sade detta och såg till att dessa pengar blev utbetalda och kom länet till del. Vi från centern motsätter oss inte satsningen på Saab-Scania i Karlskrona. Tvärtom anser vi att det finns ett starkt behov av att stödja denna investering. Men i samband med en ny lokalisering och etablering av en verksamhet kan det även finnas anledning att man ser litet grand utanför de traditionella inriktningarna. I detta sammanhang skulle det kunna finnas ett gyllene tillfälle att samtidigt satsa på teknik när det gäller alternativa bränslen och motorer för användande av dessa. Detta skulle gynna både sysselsättningen i länet och miljön, och det skulle även kunna innebära att Saab-Scania fick ytterligare kraft i sitt arbete med att vara föregångare på ett mer framträdande sätt än i dag och kanske bli ledande i fråga om denna teknik. Den regionalpolitiska propositionen ligger och väntar. Jag förutsätter att vi får anledning att återkomma till olika Blekingefrågor i samband med att denna proposition skall behandlas här i kammaren. Jag kan bara konstatera att dåvarande arbetsmarknadsministern i en tidningsintervju från november i fjol sade att man från regeringens sida fortsättningsvis skulle vara mycket återhållssam med insatser i Blekinge. Jag förutsätter att man inser att Blekinge nu och troligtvis även under en överskådlig framtid har behov av hjälp för att kunna lösa de problem som finns på länsplanet. Men det är viktigt att inse att dessa problem bör lösas på länets villkor. Jag förutsätter att vi får anledning att i den regionalpolitiska debatten här och besluten framöver se att det finns ytterligare åtgärder som kan bli Blekinge till gagn för att man där kan fullfölja den positiva utveckling och uppleva den framtid som man strävar efter.

Herr talman! Marianne Stålberg använde den gamla hederliga taktiken och sade: Det är bra med infrastrukturella satsningar men det är inte viktigt just nu utan det blir viktigt någon annan gång. Majoriteten i REK 87, hennes partikamrater, finns i kammaren så när som på ordföranden, och de tyckte att det var viktigt. Det är ju någon månad sedan, så det är klart att man hunnit ändra sig. Låt mig då säga att folkpartiet självfallet står bakom dessa satsningar och de kronor som det handlar om att satsa på Blekinge. Men vi tycker faktiskt att insatserna borde ha varit mer långsiktiga och att politiken skall vara fast och konsekvent. Vi har aldrig haft uppfattningen att paketpolitik är en lyckad lösning. Jag ställer mig frågan: Är det möjligen så att paketpolitik är bra när man har tunga företrädare i vissa län? Hur går det med de andra? Jag tycker att Marianne Stålberg skulle kunna förklara. Hon säger att Blekinge har haft den ogynnsammaste befolkningsutvecklingen i landet. Varför har man då skilt ut Blekinge, och över huvud taget sydöstra Sverige, från den stora genomgripande regionalpolitiska diskussion som vi skall ha här litet senare under våren? Om Marianne Stålberg inte vill förklara för mig varför ni hattar fram och tillbaka i åsikterna om offertstödet, kunde vi ändå få ett svar på varför Blekinge och sydöstra Sverige, som ändå har kris, inte kan få samma positiva behandling av sin situation som övriga landet. Det är oerhört viktigt att satsa på infrastruktur. Det är också dokumenterat överallt i hela Sverige att vad företagen behöver faktiskt är goda kommunikationer. Men i det läget säger Marianne Stålberg: Det är inte så viktigt i dag. Låt oss vänta och nöja oss med den överenskommelse som träffats med Saab-Scania. Det är väldigt bra att den överenskommelsen finns i och för sig. Det är bra att det finns pengar i utvecklingsfonden och i investmentbolagen. Men berätta för mig, Marianne Stålberg, hur det ser ut i de investmentbolag som redan har verkat några år. Vad har de gjort? Hur ser ekonomin ut? Behöver det satsas nya pengar? Behövs det över huvud taget ytterligare ett investmentbolag? Det skulle vara intressant för kammarens ledamöter att få veta det.

Herr talman! Marianne Stålberg och jag är överens om det mesta i det här betänkandet. Men på en mycket viktig punkt skiljer vi oss åt. Den punkten dröjde jag mig vid särskilt i mitt förra inlägg. När jag säger att bra projekt hittar pengar är det ett faktum, har varit ett faktum och kommer att vara ett faktum framöver. Bra projekt och bra idéer hittar alltid pengar. Då säger Marianne Stålberg: Satsa de privata pengarna. Låt mig då påminna Marianne Stålberg om dagens situation i Blekinge vad gäller näringsliv. Vem är det som hitintills har satsat på småföretagen, alla de tusentals småföretag som finns i Blekinge och över huvud taget i vårt land? Jo, det är entreprenörer, enskilda privata företagare som har trott på sin idé och där bankerna har trott på idén. Vi behöver inte investmentbolag runt om i vårt land där staten är med som ägare, satsar en del av aktiekapitalet och är med som någon typ av sleeping partner. Det tillför egentligen inte de mindre och medelstora företagen någonting. Det talas från regeringens sida om ökad kompetens. Jag sätter ett mycket stort frågetecken för vad den kompetensen egentligen innebär. Nej, Marianne Stålberg, det är de små företagarna som kan klara situationen även fortsättningsvis. När vi tittar på situationen i Östeuropa, där man har prövat modellen med staten som ägare, kan vi konstatera att Östeuropa går ifrån den modellen. Man går in för enskilt ägda företag. Det skall vara de enskilda företagen som bestämmer. Det är så man kan få en utveckling till stånd. Jag har ingenting emot att vi den 11 juni, som Marianne Stålberg säger, får diskutera frågan om dessa regionala investmentbolag. Men jag trodde att eftersom vi har frågan på vårt bord nu är det läge att diskutera frågan. Jag tycker att kammaren skall följa den rekommendation som vi har lämnat i vår reservation.
Herr talman! Jag glömde något väsentligt i det anförande jag höll tidigare. Jag glömde att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Det gör jag nu. Sedan till Sven-Olof Petersson: Såvitt jag har förstått är det fullständigt klart att ni skall få dessa 150 miljoner till er järnväg. Om jag inte hörde fel sade statssekreteraren i kommunikationsdepartementet, Gunnel Färm, i går detta också i radio. Jag är fullkomligt säker på att löftet kommer att hållas. Till Sigge Godin: Vi skall ta de stora diskussionerna om offertstöd och andra saker den 11 juni när vi skall diskutera den regionalpolitiska propositionen. När det gäller de investmentbolag som redan finns har jag förstått att de har gjort väldigt stor nytta och skapat många nya jobb. De behöver ytterligare medel för att kunna fortsätta att utveckla Blekinge. Erik Holmkvist fortsatte att tala om investmentbolag. Han menade att dessa inte bör vara statligt understödda. Jag håller med Erik Holmkvist om att det har gjorts många stora satsningar av privata företagare. Men det är också så att väldigt många projekt skulle man inte ha satsat på i Blekinge och många andra län om inte staten hade varit med. Det är ändå därför som vi har en regionalpolitik i det här landet, dessutom en framgångsrik regionalpolitik.
Herr talman! Marianne Stålberg säger: Låt oss ta den stora diskussionen senare. Men det blir inte så, Marianne Stålberg, eftersom det redan i propositionen står att det inte skall göras några insatser i sydöstra Sverige därför att Blekinge har fått sitt paket. Så det kan vi avföra. Vidare säger Marianne Stålberg: Offertstödet kan vi diskutera då. Det var en intressant uppgift. Tänker ni ändra er igen? Ni håller ju med folkpartiet om att det inte är ett bra stöd. Men ni kanske tycker något annat när vi har kommit fram till juni. De investmentbolag som finns har gjort stora insatser, säger ni. Vilka då? Det vore mycket intressant att få veta. Dessutom tycker folkpartiet att de som redan är etablerade och har en verksamhet i gång bör få pengar. Varför skall man satsa på ett nytt investmentbolag när pengarna mycket hellre, enligt Lars Ulander, Yvonne Sandberg-Fries, Yvonne Öhman och allt vad socialdemokraterna kan heta, skall satsas på infrastrukturen och vägarna?
Herr talman! Först skulle jag vilja rätta Sigge Godin. Hon heter Monica Öhman — det kan vara bra att veta i fortsättningen. Sigge Godin ställde sig en fråga tidigare om det var så att vi socialdemokrater skulle tycka att infrastrukturella åtgärder inte är viktiga. Vi socialdemokrater är fortfarande eniga om att de är viktiga. Det är innebörden också i det betänkande som vi diskuterar i dag.

Herr talman! Jag undrar om Marianne Stålberg har funderat på vad det är för likhet mellan det som händer i Östeuropa och det som händer i Blekinge. Jag undrar också om Marianne Stålberg har följt den debatt som förekom mer i radion och i pressen i Blekinge och om hon har följt de revoltstämningar som har funnits under lång tid när det gäller kampen i en alldeles speciell fråga som man, tyvärr, formellt har lyft ur det aktuella betänkandet. Vad är det alltså för likhet mellan det som händer i Östeuropa och det som händer i Blekinge? Jo, det otroliga har inträffat att ett antal tjänstemän i Blekinge med länsrådet i spetsen efter en lång kamp från den kanske starkaste järnvägsopinionen i landet — det handlar alltså om opinionen för Blekinge kustbana — har bestämt sig för att obstruera ungefär som man gör i Litauen visavi Moskva. Man säger helt enkelt: Vi här i Blekinge tar fasta på alla löften som regeringen har gett när det gäller Blekinge kustbana och agerar precis som om vi fortfarande trodde på dessa löften. Det handlar inte, Marianne Stålberg, om att trixa med 150 miljoner till Blekinge kustbana. De här 150 miljonerna är, såvitt vi förstår, pengar som skall tas från länstrafikanslaget. På det regionala planet får man slåss — helst vill man väl helt ha ihjäl varandra i det här sammanhanget — när det gäller att avgöra hur mycket som skall gå till järnvägen resp. vägarna. I fråga om det löfte om särskilda satsningar i Blekinge som gavs i regeringens proposition talar man om ”särskilda satsningar”. Det är en helt annan sak, Marianne Stålberg! Jag vill citera direkt ur propositionen, eftersom det var denna som gav ett av de nya löften som blekingeborna hade väntat på. Hans Gustafsson är en av dem som har vågat hoppas ända fram till nu då det så att säga börjar vara kört. Ingela Thalén, som var arbetsmarknadsminister vid den aktuella tidpunkten, skriver i propositionen: ”Regeringen har vidare ansett att en särskild satsning skall göras på Blekinge kustbana. Detta innebär att om regionen övertar trafikeringsansvaret kommer ett årligt driftbidrag att lämnas under tio år. Därigenom kan beslut om lämplig trafikeringslösning fattas på länsnivå. Vidare kommer 150 milj.kr. fördelat på en femårsperiod att lämnas för upprustning av banan om regionen beslutar satsa på fortsatt järnvägstrafik.” Man kan tala om en bluff om regeringen fortsätter att agera som om de 150 miljonerna är detsamma som länstrafikanslaget. Jag skulle vilja säga att detta kan liknas vid den rikspolitiska bluff som avslöjades här i kammaren i fredags i samband med en interpellationsdebatt med Birgitta Dahl och som är ännu värre. Jag vill framhålla att jag fortfarande håller mig till de viktiga infrastrukturfrågorna: järnvägen, kommunikationerna. Regeringen har gjort ett väldigt stort nummer av de 5 miljarder som det talas om i detta sammanhang. Dessa har fått stor publicitet. Det gäller alltså 5 miljarder som skall gå till en kollektivtrafikfond. Men vad är det för pengar? Tro det eller ej, men dessa 5 miljarder skall fylla luckorna — och det handlar då om 10 miljarder på tio år som riksdagen gång på gång har beslutat om. Det ena året efter det andra har man nämligen inte låtit det bli 1 miljard, utan det har kanske handlat om 500 miljoner. Kommunikationsministern menar nu att de här 5 miljarderna behövs för att man skall komma upp till 10 miljarder. Jag har fått stöd för min uppfattning att det här är fråga om en bluff. Det gör ont i hela kroppen när jag tänker på att blekingeborna har behandlats på detta sätt. Jag tillgrep inte jämförelsen med Östeuropa, Marianne Stålberg, som ett knep för att kunna göra mig lustig. Mycket hårda ord och hårda omdömen har ju fällts om vårt lands kommunikationsminister. Länsrådet, som går i spetsen för detta arbete och som agerar kraftfullt, har en väldigt stark opinion bakom sig när det gäller Blekinge kustbana. Länsrådet säger: Georg Andersson saknar moral och hederlighet när det gäller kustbanan. Länsstyrelsens hårda angrepp riktas inte bara mot Georg Andersson utan indirekt också mot regeringen i övrigt. Beträffande de här 150 miljonerna, som Gunnel Färm tvingades kommentera i går i lokalradion i Blekinge, vill jag ha ett besked: Är det länstrafikanslaget, eller är det ytterligare 150 miljoner? Det är mycket viktigt att få veta hur det förhåller sig. Georg Andersson har vägrat kommentera detta. Han hänvisar till en — förlåt att jag säger det — ynka frågedebatt. Jag har nämligen framställt en fråga om Blekinge kustbana till kommunikationsministern och får svar på tisdag nästa vecka — dagen efter det att motionstiden går ut för den näringspolitiska och den trafikpolitiska propositionen. De flesta tycker inte att man skall låta sig nöja med en frågedebatt. Regeringen bör ge rejälare besked.

Herr talman! När Hans Gustafsson försöker förvränga bilden av vad jag har sagt här i kammaren, kanske jag måste replikera och tala om vad folk partiet egentligen tycker. Det är inte folkpartiet som säger att Blekinge inte skall beaktas i den regionalpolitiska propositionen — det är regeringen som säger det, därför att Blekinge har fått sitt paket. Om det nu är sant, som Marianne Stålberg säger, att Blekinge har förlorat väldigt många människor, borde det också beaktas i den övergripande debatten och de långsiktiga planerna i regionalpolitiken, och då borde Blekinge tas med, framför allt hela sydöstra Sverige, inkl. norra Kalmar län, som är mycket utsatt. Det kanske inte är intressant i detta läge, men det tycker faktiskt vi. Låt mig också klargöra att folkpartiet inte har sagt nej till Saab-Scanias etablering i Blekinge. Det låter på Hans Gustafsson som om vi skulle ha gjort det. Det är alldeles utmärkt att en massa nya arbetsplatser tillförs, då det är väsentligt. Jag vill avsluta med att säga, att ett f.d. statsråd borde hålla sig för god för att tala om ”pendling” till Haninge. Det handlar inte om pendling, utan om flyttning till Haninge. Det är synd om de ungdomar som måste flytta, såväl norrifrån som söderifrån, men pendling handlar för vanliga svenskar om arbetsresor till och från jobbet på rimliga avstånd inom en region.

Herr talman! Det är bra att Hans Gustafsson påminner om att han och jag har samma uppfattning om det viktiga i att kämpa för Blekinge kustbana, men i Övrigt har vi inte samma uppfattning. Han är den obotlige optimisten när det gäller tron på regeringen, trots alla löftesbrott. Det är helt otroligt att han i detta läge fortfarande tror på att regeringen skulle ge dessa anslag till Blekinge kustbana. Jag vill påminna Hans Gustafsson om hur debatten utvecklades förra gången det var uppror i Blekinge — det var i somras. Då krävde allt fler att regeringen skulle uppfylla sina löften och ge pengarna till Blekinge kustbana. Gunnel Färm fick rycka ut igen, och som vanligt talade hon klarspråk. Hon sade: Jodå, riksdagen har enhälligt beslutat att Blekinge kustbana skall vara en stomjärnväg, men att det skall gå trafik på banan har riksdagen inte tagit något beslut om. Det är vad detta i grunden handlar om. I Blekinge hoppas man fortfarande på och kämpar för att få anslag, men efter det att riksdagens beslut har frångåtts och Blekinge kustbana omklassificerats, dvs. den skall inte vara en stomjärnväg utan en länsjärnväg i fortsättningen, fordras det så stora upprustningar att det enbart är vpk:s förslag om att 200 miljoner bör satsas omgående som över huvud taget möjliggör någon trafik på banan. Jag tror att också Hans Gustafsson vet det. Men okej! Fortsätt att tro på regeringens löften! Vad händer när inga beslut fattas? Nu skall banan överföras till länet, och än har det inte kommit några pengar. Det är en omöjlighet, Hans Gustafsson.

Herr talman! Helt kort vill jag säga att pendlingen i Blekinge har studerats av REK 87. Hans Gustafsson kan tala med sina partikamrater, de tre som satt i utredningen. De vet vilken pendling och vilken debatt som REK 87 har ägnat sig åt. Vi behöver inte blanda in Haninge. Vi har samma uppfattning Hans Gustafsson och jag, att det är beklämmande att våra ungdomar måste flytta, i alltför stor utsträckning, till Stockholm. De som vill skall flytta dit, men vi skall inte tvinga dit dem. Hans Gustafsson talade om motioner angående regionalpolitik. Var lugn, folkpartiet kommer med en motion. Vi kan behandla den när den dagen kommer. Den kan till en del handla om stödområden, men den handlar också om andra viktiga saker, som regeringen, som faktiskt har det politiska ansvaret, inte tar upp. Regeringen har sagt att Blekinge har fått sitt, punkt slut. Med det lär ni socialdemokrater vara lugnade och sitta tryggt, antar jag.

Herr talman! Det betänkande vi nu skall behandla baserar sig på en skrivelse från regeringen där det redovisas hur terroristlagstiftningen har tillämpats under en viss tidsperiod. Det är möjligt att det framför allt vore mer publicistiskt att kräva ett KU-förhör om på vilka grunder regeringen terroriststämplade den kurdiska organisationen PKK. I betänkandet hänvisas till 11 kap. 7 § regeringsformen som ett skäl till att riksdagen inte kan ha någon åsikt.

Jag har försökt att få klarhet i det, och det enda jag kunnat hitta är en mening i förarbetena till regeringsformen. I stycket om vad som gäller vid krig och krigstillstånd beskrivs regeringen där som en överförvaltningsmyndighet över andra förvaltningar. Herr talman! Den 15 augusti 1984 inledde PKK en serie gerillaattacker i turkiska Kurdistan. Det kom som en stor överraskning för den turkiska regimen. Några dagar senare startade den turkiska armén vad som kallades ”den slutliga offensiven” för att utplåna gerillan. Den offensiven pågår fortfarande, och så sent som den 15 denna månad sköt militären rakt in i ett begravningståg efter 13 tidigare skjutna gerillasoldater. En 19-årig yngling dog och ett tiotal personer skadades. I går, den 20 mars, öppnade polisen eld mot demonstrerande människor i staden Cizre, varvid tio dog och sexton sårades. Tvångsförflyttningar, användande av kemisk gas, avrättningar utan rättegång ute i de kurdiska byarna finns med i Human Rights rapport från området som kom för några veckor sedan. I december 1984 förklarade svenska regeringen att den ansåg Kurdistans arbetarparti, PKK, vara en terroristorganisation. Myndigheterna och pressen i Turkiet jublade. Under många år hade Turkiet förgäves försökt utplåna PKK och dess sympatisörer, eftersom de av den turkiska regimen sågs som farligast som symbol för det kurdiska folkets motståndsrörelse. Vad som har hänt i den kurdiska delen av Turkiet och vad som fortfarande händer där är att det pågår ett utrotningskrig som är föga känt i Europa, där Turkiet betraktas som ett land på väg mot demokrati. Inget annat europeiskt land har emellertid följt Sveriges exempel. Turkiet och Sverige har förblivit de enda länderna som beskriver PKK som en terroristorganisation.

Det är heller inte — som ibland påståtts i den allmänna debatten — förslagets avsikt att befrielserörelser skall föras in under lagen på grund av att de för en väpnad kamp i sitt hemland eller eventuellt vid enstaka tillfällen riktar angrepp mot ett utländskt intresse. Så står det i prop. 1973:37 s. 21, och dessa riktlinjer gäller fortfarande. Att Turkiet betraktar PKK som en terroristorganisation är väl ganska självklart — så gör alla regimer som har en motståndsgerilla. Att regeringen på information från säpo år 1984-— ett säpo som uppenbarligen tagit sin information från turkisk säkerhetstjänst — terroriststämplade PKK är en sak, visserligen tragisk. Men att vi fortfarande har denna terroriststämpel kvar trots den vetskap som vi i dag har om gerillakriget i Turkiet, är oförsvarligt.

När tänker Sverige erkänna PKK som en befrielseorganisation i likhet med andra befrielseorganisationer som kämpar för sina mänskliga frioch rättigheter? Det är hög tid att regeringen omprövar sitt tidigare ställningstagande, och därför kräver vi i vår reservation att regeringen offentliggör sitt beslutsunderlag för sin terroriststämpling. Händelseutvecklingen i Turkiet, i de kurdiska provinserna, kräver att vi står upp och protesterar mot det förtryck som där pågår, och då kan vi inte samtidigt beteckna den väpnade gerillarörelsen där som en terroristorganisation. Jag yrkar bifall till vår reservation — reservation 1.

Herr talman! Man kan ha många åsikter om terroristlagen och framför allt dess tillämpning — och det har jag. Jag har så många åsikter att jag skrivit en särskild motion om vad jag anser att terroristlagen skall innehålla, om vi nu skall ha en terroristlag alls. Detta sker varje år, varje gång redovisning kommer om hur terroristlagen används i detta land, och varje gång vi därmed informeras om att det fortfarande finns folk i Sverige som utsätts för terroristlagen. Herr talman! Berith Eriksson har sagt många sanna ord om PKK. Jag accepterar att man i den demokratiska processen i Sverige kan begå misstag och fatta felaktiga beslut, och jag anser liksom Berith Eriksson att man har gjort det när det gäller PKK. Men det ter sig klädsamt, om inte annat för de människor som drabbas, om man någon gång i tillvaron kan få se en politisk enhet ställa sig upp och säga att ”vi har fattat ett felaktigt beslut, låt oss rätta till detta”. PKK för en befrielsekamp, därom tror jag att vi alla är överens. Och PKK för en befrielsekamp främst på det territorium där man hör hemma med sitt folk. Att påstå någonting annat — och att bevisa någonting annat — är synnerligen svårt för vem som än försöker. Därför bör vi ta bort terroristorganisationsstämpeln från PKK och därmed inte längre låta de svenskar som påstås tillhöra PKK, och som finns här i landet, drabbas av åtgärder enligt denna lag. Vad så själva lagen beträffar vill jag säga att varje lag som utsätter människor för inskränkning av rörelsefriheten eller andra åtgärder bör, hur hemligstämplade olika papper än kan vara, domstolsprövas på något sätt. Det är därför vi har domstolar. Jag skulle kunna teoretisera om detta ganska länge. Men jag skall nöja mig med att hävda det påstående som vi har hävdat så länge vi har funnits här i riksdagen, nämligen att all påverkan när det gäller människors frioch rättigheter skall prövas av domstol, oavsett vilka skäl som ligger bakom. Herr talman! Jag yrkar bifall till miljöpartiets reservation i detta ärende.

Herr talman! Kammaren behandlar nu ett betänkande från justitieutskottet om terroristlagstiftningen. Det gäller dels regeringens årliga redogörelse för tillämpningen av denna lagstiftning, dels tre motioner — en motion från vpk, i vilken det krävs att regeringen skall offentliggöra det material som ligger till grund för ställningstagandet att PKK utgör en sådan organisation som anges i terroristlagens 1 §, och två motioner från miljöpartiet om ändringar i terroristlagstiftningen.

Det gäller alltså, Berith Eriksson, inte den befrielserörelse som verkar inom sitt hemland, utan den som verkar utanför sitt hemland. Det andra kriteriet är att det med hänsyn till vad som är känt om utlänningens föregående verksamhet eller i övrigt föreligger fara för att han här i landet medverkar till sådana handlingar. Detta är alltså de grundläggande bestämmelserna i vad vi brukar kalla terroristlagstiftningen. Om man på grund av verkställighetshinder inte kan avvisa eller utvisa en s.k. presumtiv terrorist, så kan regeringen föreskriva inskränkningar och villkor i fråga om utlänningens vistelseort, byte av bostad, anställning — samt anmälningsplikt. Dessa bestämmelser och en del andra bestämmelser i terroristlagstiftningen har nyligen varit föremål för översyn av terroristlagstiftningskommittén. Denna kommitté har lagt fram förslag till förändringar i den gällande lagstiftningen i syfte att bl.a. stärka rättssäkerheten. Jag skall inte närmare gå in på de förslag som kommittén har presenterat. Riksdagen kommer senare i år att få ta ställning till en nyreglering på området, och vi får då tillfälle att mer noggrant diskutera behovet av särskilda bestämmelser i syfte att motverka terrorism, och också utformningen av sådana bestämmelser. Det kan emellertid finnas skäl, mot bakgrund av den allmänna debatten om terroristlagstiftningen, att peka på två slutstser som kommittén drar. Den första slutsatsen är att det finns behov av särskilda regler för att motverka terrorism. Kommittén anser att den allmänna hotbilden inte har förändratsis.k. positiv riktning på så sätt att terroristhotet har minskat i Sverige eller i världen i övrigt. Därför menar alltså kommittén att det finns behov av en särskild terroristlagstiftning. Den andra slutsatsen som kommittén drar — efter en genomgång av internationell rätt, konventioner och liknande — är att den svenska terroristlagstiftningen inte anses strida mot konventionsåtaganden som Sverige gjort, exempelvis när det gäller Europakonventionen. Det finns likväl, menar jag, anledning att göra förändringar i terroristlagstiftningen i syfte att stärka rättssäkerheten. Jag tycker att det är angeläget att vi får tillfälle att diskutera dessa frågor senare i år just i det syftet, för det kan naturligtvis göras förbättringar i lagstiftningen. Mot denna bakgrund och med hänvisning till att vi återkommer till debatt i dessa frågor framöver yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Två reservationer har avgetts till utskottsbetänkandet. I reservation 2 från miljöpartiet föreslås en rad förändringar i lagstiftningen. Men det finns ingen anledning av riksdagen att nu göra några uttalanden av de slag som föreslås av miljöpartiet. Riksdagen får ju tillfälle att behandla dessa frågor senare i år efter det att regeringen har lagt fram sin proposition på grundval av terroristkommitténs betänkande men också på grundval av det material som har inhämtats vid remissbehandlingen av betänkandet. I reservation 1 från vpk krävs att regeringen skall offentliggöra det material som ligger till grund för beslutet om att terroriststämpla PKK som organisation. Frågan berör sekretesslagstiftningen, och den har som huvudprincip att man i synnerligen begränsad utsträckning skall hemlighålla för den som är part i ett ärende information och material som ligger till grund för bedömningen. I terroristärenden kan det aldrig bli fråga om att hemlighålla uppgifter som är underkastade sekretess till skydd för den berörde utlänningen. Däremot kan det ibland vara nödvändigt, till skydd för uppgiftslämnare som bedöms riskera repressalier från den utpekade utlänningen eller hans bundsförvanter, att hemlighålla information. Även viss annan sekretess kan naturligtvis tänkas gälla om den är att hänföra till skydd för rikets säkerhet. Huvudregeln är dock att parterna även i terroristärenden skall få del av allt material. Bara i begränsad omfattning skall undantag gälla, nämligen i de fall som jag här har pekat på. Frågan om vilken sekretess som skall gälla i denna typ av ärenden berörs också av terroristlagstiftningskommittén. Frågan kommer säkerligen även att behandlas i den kommande propositionen. Jag yrkar således avslag på de två reservationerna. Berith Eriksson talade om PKK som organisation. Det kvarstår som ett obevisligt faktum att PKK har använt våld mot avhoppare från organisationen i andra länder än i Turkiet. PKK har också använt våld mot motståndare från andra kurdiska organisationer. Det är väl känt att två avhoppare från PKK i Sverige har mördats av PKK.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

Herr talman! Det var inte säpos beslutsmaterial utan regeringens som jag ansåg borde offentliggöras. Regeringen måste väl ha haft annat material än säpos rapporter. Det kan knappast vara möjligt att regeringen har fungerat som säpos språkrör, utan den måste ha haft tillgång till kompletterande ma terial, uppgifter om vilka källor säpo har använt osv. Man måste ha gjort egna undersökningar och framför allt egna bedömningar. Likaså måste det finnas protokoll från de sammanträden som föregick beslutet om att anse PKK vara en terroristorganisation. Jag anser att det i dagsläget är viktigt att undersöka om argumenten för terroriststämpeln alltjämt äger giltighet. Det enda som har gått att få i det sammanhanget är det pressmeddelande som Georg Andersson lämnade den 19 maj 1988. I det sades att de kommunarresterade inte hade ändrat sin inställning till organisationen PKK. Det var det pressmeddelande som kom tolv dagar före avslöjandet om Ebbe Carlsson-affären. Vår i världssammanhang unika terroristlagstiftning är uppbyggd så att man först måste definiera terroristorganisationen för att i nästa steg kunna anklaga en viss person som tillhörande eller sympatisör till organisationen. Juristsammanslutningen CEDRI, Europeiska medborgarrättsgruppen, köpte sitt material, de fem huvuddokumenten, av säpo. I säpos material verkar det inte finnas mycket mer som kan vara hemligt. Såvitt jag förstår — efter att ha gått igenom dossierna — är det ett stycke litteratur, dålig litteratur, som har skrivits för att rättfärdiga en åsikt som man i åratal har försökt göra trovärdig. Det begicks två mord, och två mördare är också fängslade för dem. Åklagarna i rättegången kunde inte finna någon som helst bindning till en viss organisation. Det var av den anledningen som säpo tog över.
Herr talman! Jag skall inte göra den här diskussionen speciellt lång. Själv har jag, Lars-Erik Lövdén, mycket svårt att se någon skillnad på FNL i Vietnam på sin tid, på befrielserörelserna i Etiopien, på ANC och på PKK. Samtliga dessa organisationer har slagits för sina folk, och de försöker alla befria ett folk som lider. I vilken stat kurderna än finns så lider de. Att det blir en reaktion är inte konstigt. Det vore intressant att få höra socialdemokraterna säga något annat än att PKK är en terrororganisation. Nog borde benämningen befrielseorganisation vara betydligt mer passande i detta fall. I övrigt känner jag igen det mesta av det Lars-Erik Lövdén sade förra året när den här frågan var uppe till debatt. Vi får väl känna igen det ytterligare en gång när terroristbetänkandet läggs fram. Vi kan föra debatten då i stället för nu.

Herr talman! Jag förstår att vpk och miljöpartiet motionerar när de får del av den här skrivelsen, eftersom de inte har haft möjlighet att delta i den kommitté som har förberett det betänkande som gäller terroristlagstiftningen. Folkpartiet har representerats av mig i denna kommitté. Jag har reserverat mig mot det betänkande som har framlagts och ifrågasatt om man verkligen ökar rättssäkerheten genom de förändringar som föreslås. Den här debatten får vi, som Lars-Erik Lövdén sade, återkomma till när frågan kommer på riksdagens bord. Därför skall jag inte nu gå in på vad som sägs i betänkandet. Låt mig i stället apropå den skrivelse som nu ligger på riksdagens bord säga att vi i folkpartiet tidigare har kritiserat det sätt på vilket riksdagen informeras om terroristlagstiftningen och dess tillämpning. Man kan verkligen fråga om skrivelsen gör att riksdagen får en insyn i tillämpningen av terroristlagstiftningen. Det är knappast min bedömning. Det nämner jag också i den reservation som är fogad vid betänkandet. Jag anser att man bör diskutera om riksdagen har en reell insyn i fråga om tillämpningen av terroristlagstiftningen. Det tycker jag inte att man kan hävda med tanke på den skrivelse som vi har fått.

Herr talman! Brottsbeteckningen rattonykterhet kommer att mönstras ut ur trafiknykterhetslagen den 1 juli i år. Detta beslutade riksdagen så sent som i februari i år. I stället får vi två grader av trafiknykterhetsbrott, nämligen rattfylleri och grovt rattfylleri. Samtidigt beslutade riksdagen att den nedre straffbarhetsgränsen skall sänkas från nuvarande 0,5 Joo till 0,2 Joo alkoholi blodet och att motsvarande sänkning skulle göras vad gäller alkoholhalten i utandningsluften, enligt den nya mätteknikens begrepp. Vidare gjordes ändringar i körkortslagens regler om återkallelse och varning i körkortsärenden och vissa uttalanden om påföljdsvalet vid trafiknykterhetsbrott.

Man kan förenklat uttryckt säga att jag i likhet med förste vice talmannen har den uppfattningen att det är orimligt att tala om rattfylleri och fylleri när den mätbara blodalkoholhalten är så låg som vad som här anges. Begreppet rattonykterhet är då självfallet mera relevant. Man har nu kommit ned till en så låg gränsnivå för brottslighet i detta avseende som 0,2 Jo. Det rör sig om knappt mätbara storheter. Till justitieutskottets betänkande nr 20 har inte avgivits någon reservation men tre särskilda yttranden, varav två från oss moderater.

Särskilt vid låga alkoholhalter, 0,5 Zo och därunder, framstår beteck ningen rattfylleri som mindre träffande. — Detta är en något mera elegant formulering än den mera rättframma som jag använde alldeles nyss. Med hänsyn till att riksdagen helt nyligen har tagit ställning till dessa brottsbeteckningar nöjer vi oss nu med att hänvisa till den utvärdering av den nya lagstiftningen som riksdagen samtidigt har uttalat sig för. Vi avstår sålunda från att reservera oss och från att framföra något särskilt yrkande. Detta sker dock i avvaktan på den utvärdering som vi förväntar oss skall komma snart och som skall bli grundlig. Vi hoppas och utgår t.o.m. från att man därvid skall ta hänsyn till våra åsikter och att så småningom även riksdagen skall göra detta. Med anledning av förste vice talmannens yrkande nr 2 i motionen, om att återkallelse av körkort inte skall ske vid låga alkoholhalter, har utskottet föreslagit ett mycket omfattande tillkännagivande. Det bygger bl.a. på att den nyligen tillsatta körkortsutredningen i sin översyn noga skall beakta erfarenheterna av tillämpningen av indragningar av körkort.

Vi får hoppas att de myndigheter som har hand om tillämpningen verkligen iakttar denna riksdagens rekommendation.

Vi anser att detta är fel, och i en reservation till betänkandet som låg till grund för riksdagens beslut i februari framhåller vi att straffvärdet för grovt rattfylleri är så högt att det normalt motiverar fängelse i stället för icke frihetsberövande påföljd. Det finns med andra ord endast ett begränsat utrymme för andra påföljder än fängelse.

Detta är stötande enligt allmän rättsuppfattning. Det är inte rimligt att man så att säga vänder på straffskalan. Dessutom är det nog många av oss som inte hyser större förhoppningar om att de som ständigt gör sig skyldiga till grovt rattfylleri påverkas särskilt mycket av denna typ av behandling.

Herr talman! Det är bara fem veckor sedan som vi debatterade och beslöt om ändringar i lagstiftningen om trafiknykterhet, och ändringarna har ännu inte hunnit träda i kraft. Det finns ingen anledning i dag att upprepa debatten från den 14 februari. Ingenting har tillkommit i sak. Jag vill här deklarera att folkpartiet naturligtvis står fast vid beslutet om den sänkta promillegränsen och vid den principiella nollgränsen.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
Herr talman! Inte heller jag skall ta kammarens tid i anspråk med att upprepa den debatt som vi förde här i kammaren för fem veckor sedan. Jag vill bara yrka bifall till utskottets hemställan och peka på vad vi i betänkandet skriver om körkortsingripande. Det är utomordentligt glädjande att ett enigt utskott har gjort uttalanden av det slag som det gäller. Det manas där till återhållsamhet vid körkortsingripanden, främst vid låga promillehalter. Det är viktigt och bra att vi har gjort detta uttalande och detta tillkännagivande med tanke på att regeringen nyligen har tillsatt en körkortsutredning som skall se över frågan om återkallelse av körkort. Körkortsutredningen måste naturligtvis i sitt arbete beakta riksdagens uttalande i detta hänseende. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Alla vet vi att det kan vara lönande att flytta till en kommun med lägre kommunalskatt, om man råkar bo i en kommun med hög sådan. Skillnaderna är stora mellan kommuner med den högsta och kommuner med den lägsta kommunalskatten här i landet. Detta är ekonomiska ojämnheter som har uppmärksammats, som diskuteras och som kan få stor betydelse för människor. Det finns emellertid även andra ekonomiska olikheter och skillnader som har med boendet att göra och som är minst lika allvarliga. Också när det gäller dessa skillnader är pengar inblandade, men de har trots detta verkligen inte rönt någon särskild uppmärksamhet. Herr talman! Det är betydligt mer lönande för en skattesmitare att vara bosatt i Stockholm än i ett mindre län ute i landet. Detta beror på att kronofogdemyndigheterna, på grund av alltför litet resurser och alltför stor arbetsbelastning, i vissa län inte hinner göra det arbete som krävs för att driva in fordringar och skulder i den omfattning som är möjlig i andra län i landet. Som alla myndigheter skall även kronofogdemyndigheten enligt årets budgetproposition spara. Detta får allvarliga konsekvenser. Likheten inför lagen är satt ur spel. Det lönar sig som jag sade förvånansvärt bra att vara skattesmitare i vissa delar av landet. Om kronofogdemyndigheterna inte får de medel de behöver för att kunna göra ett fullgott arbete kommer också betalningsmoralen i samhället lätt i fara. Utan resurser att använda till utbyggnad av verksamheten finns inte heller några utrymmen för den förebyggande verksamhet, dvs. information och rådgivning till medborgarna, som så väl behövs och som är nödvändig för att dessa medborgare inte i framtiden skall återkomma till kronofogdemyndigheten som gäldenärer. Borgenärernas förväntningar på kronofogdemyndigheten löper också allvarlig risk att urholkas. Privata inkassobyråer med tvivelaktiga arbetsmetoder har redan börjat florera på många håll. Herr talman! Kronofogdemyndigheternas nedskurna budgetar ger inte bara upphov till allvarliga konsekvenser för medborgarna, utan det är faktiskt rent av dumt att gå till väga på detta sätt och dra in på myndigheternas medel. Fråga vilken småföretagare som helst, låt oss säga en specerihandlare, vad han skulle ta till för metoder om han skulle spara. Fråga vad han skulle anse om att som första sparåtgärd låta bli att skicka ut fakturor till människor som är skyldiga honom pengar. Jag tror att han omedelbart skulle underkänna de sparmetoderna. Men det är faktiskt vad riksdagen, om förslagen går igenom, säger till kronofogdemyndigheterna att de skall göra. De skall spara pengar genom att låta bli att utföra sitt arbete. Vi i vpk anser således att det finns all anledning att tillstyrka vårt förslag om 7 milj.kr. till kronofogdemyndigheten. Detta är, som jag sade, väl använda pengar som kommer att kunna ge en god utdelning. Låt mig med ett par siffror visa vad jag menar. De samlade skattoch avgiftsskulderna hos kronofogdemyndigheterna var år 1985 ca 19 miljarder kronor och år 1988 ca 18 miljarder kronor. Den årliga debiteringen under perioden 1985—1988 uppgick till mellan 6 och 8 miljarder, och av dessa debiteringar kan kronofogdemyndigheterna med nuvarande resurser leverera in knappt 40 26, dvs. 2—3 miljarder kronor. Av de ca 18 miljarderna kunde man alltså få in 2—3 miljarder kronor. Vidare visar en beräkning att varje anställd inom exekutionsväsendet i genomsnitt driver in ca 1,5 milj.kr. till staten och enskilda. Med dessa exempel vill jag visa att det faktiskt är en god affär både ekonomiskt och moraliskt att ge kronofogdemyndigheterna de begärda pengarna. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till vpk:s reservation till lagutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Vid beräkningen av anslaget till kronofogdemyndigheterna har regeringen liksom tidigare år utgått från det s.k. huvudförslaget, vilket som bekant innebär att man genom rationaliseringsvinster skall få ett minskat anslag.

Man kan alltså säga att kronofogdemyndigheterna här får en kraftig resursförstärkning. Utöver detta föreslår regeringen att 5,5 milj.kr. skall utgå som ett tillfälligt extra bidrag till de län som har en exceptionell arbetsbelastning. Det är då främst fråga om storstadslänen. Vid utskottets behandling av ärendet har vi funnit regeringens förslag vara en rimlig avvägning, speciellt med tanke på att man också måste skaffa fram kompetent personal som kan handlägga de ärenden som rör de resursförstärkningar som regeringen föreslår.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
Herr talman! Jag vill bara som en kompletterande uppgift nämna att de 7 miljoner kronorna inte är någonting som vpk har hittat på, utan det är kronofogdemyndigheterna som själva har begärt att framöver få dessa resurser, detta för att bl.a. kunna sätta in dem i form av sådana åtgärder som jag beskrev i mitt anförande.